Herr talman! Det här är en diskussion som Nikos Papadopoulos och jag brukar ha en eller två gånger om året. Nikos Papadopoulos har frågat mig om jag kommer att ta några initiativ för att förbättra kulturarbetarnas arbetsvillkor och vad jag tänker göra för att säkra jobben inom kultursektorn. Nikos Papadopoulos ställer också frågor om och kommenterar Framtidens kultur och den kommande Kulturbryggan. Vi kan börja med denna fråga. Papadopoulos påstår att regeringen lade ned Stiftelsen Framtidens kultur 2008. Det stämmer inte. Stiftelsen Framtidens kultur, som inrättades 1994, har ända sedan start varit menad att endast verka under det antal år som dess kapital skulle räcka. Pengarna skulle fördelas ut till nyskapande kulturverksamhet. Så har också skett. Tack vare gott förvaltande och gynnsam konjunktur kunde stiftelsen bedriva verksamhet långt längre än vad som först var sagt. Nu finns dock ett slutdatum, nämligen 2011. Stiftelsen ska, som planerat, börja avvecklas. Man har slutat ta emot ansökningar om bidrag men följer nu bland annat upp de projekt som hittills fått bidrag. Det finns inget självändamål med att förlänga stiftelsen. Den skulle då snarare bli en form av institution i stället för den oberoende aktör Papadopoulos med rätta berömmer. Men just eftersom vi ser vilka behov och möjligheter en fristående aktör som Framtidens kultur har kunnat fylla har regeringen beräknat att 25 miljoner kronor avsätts för ändamålet från och med 2011 på en bidragsordning kallad Kulturbryggan. Det enda som nu ska ses över är formerna för dess organisation. Så till huvudfrågorna. Den lågkonjunktur och ekonomiska kris världen fortfarande befinner sig i avspeglas självfallet också inom kulturområdet, bland annat genom höga arbetslöshetssiffror för kulturskapare. Som Papadopoulos rimligen redan vet har regeringen i budgetpropositionen och i propositionen Tid för kultur föreslagit insatser för att dämpa krisens negativa effekter och förbättra villkoren för kulturskapare och andra som arbetar inom kulturområdet. Här kommer en snabbgenomgång för att påminna om några av dessa förslag: För att ge bättre förutsättningar för ökad sysselsättning bland kulturskapare vill regeringen öka stödet till centrumbildningarna med 10 miljoner kronor för 2010 och 2011. Bidraget till Teateralliansen beräknas byggas ut med 4 miljoner kronor från och med 2010. Inom anslaget till kulturmiljövård beräknas 15 miljoner kronor avsättas under 2010 och 2011 för vård av byggnader inom hembygdsrörelsen. Den arbetsmarknadspolitiska satsningen Lyft beräknas kunna ge effekt bland annat inom statlig och kommunal kulturverksamhet. Skapande skola, som ger goda arbetstillfällen åt kulturskapare, föreslås byggas ut och medlen för satsningen ökas så att den omfattar 112 miljoner kronor per år. 4 miljoner kronor föreslås under 2010 för att ge ökad uppmärksamhet för professionell dans i landet. Ett särskilt uppdrag för gestaltning av offentliga miljöer kan ge fler arbetstillfällen för bland annat konstnärer. Regeringen vill också avsätta totalt 60 miljoner kronor, utöver de 13 miljoner kronor som redan avsatts, för att fördjupa utvecklingen av kreativa och kulturella näringar. Dessutom föreslås Konstnärsnämndens anslag ökas med 2,5 miljoner kronor bland annat för att ytterligare bevaka konstnärers ekonomiska och sociala situation. Min och regeringens starka ambition är att verka för att vi alla får tillgång till mer och bättre kultur. Vi verkar också som synes samtidigt för att stärka och vidga arbetsmarknaden för kulturskapare och andra som har sin sysselsättning inom kulturen. Mitt mål är att vidga de kulturella cirklarna för både kulturskapare och publik. Jag håller självklart med Nikos Papadopoulos om att kulturen är en oerhört viktig del av samhällsbygget och jag tar lika självklart kulturen på högsta allvar. Regeringens kultursatsningar under den här mandatperioden visar tydligt på detta.

Herr talman! Jag vill först tacka kulturministern för svaret, och jag vill gratulera kulturministern på hennes födelsedag! Herr talman! Innehållet i interpellationen riktar sig inte bara till kulturministern utan till hela regeringen eftersom den misslyckade politiken är hela den moderatledda regeringens ansvar. Men i dag ska jag debattera med kulturministern, och jag gör det gärna. Inledningsvis vill jag säga att min fråga om Stiftelsen Framtidens kultur kan missuppfattas. Jag menar inte att Framtidens kultur har lagts ned, men jag menar att möjligheten att söka medel har tagits bort. Jag trodde och hoppades att den skulle få ett fortsatt mandat att verka eftersom den har gjort ett så fantastiskt bra arbete. Min allvarliga fråga var följande: Varför satsar inte regeringen på att förbättra kulturarbetarnas villkor och arbetssituation? Vi kan konstatera att arbetslösheten inom kultursektorn är högre, anställningsvillkoren är otryggare och arbetslöshetsförsäkringen är sämre än för många andra. I september 2009 var arbetslösheten 41 procent i jämförelse med september 2008, och den har inte minskat sedan dess. Herr talman! Regeringen har faktiskt ansvar för både den politik man bedriver och den politik man låter bli att bedriva. Vi socialdemokrater satsar 270 miljoner kronor mer än regeringen på kultur och kulturjobb. Varje år under perioden 1998-2009 har Socialdemokraterna anslagit mer pengar till kulturen än den borgerliga regeringen. Vi vill att Sverige ska vara en kulturnation i världsklass. När jag ser på regeringens kulturbudget är det uppenbart att regeringen inte tar kulturarbetarna och kulturen på allvar. I stället för att investera i kulturjobb dras kulturanslaget på en rad kulturinstitutioner ned med 1,5 procent. Det motsvarar 46 miljoner kronor. Det innebär att det blir färre kulturarbetare, inte fler. Arbetssituationen på en redan hård arbetsmarknad kommer att förvärras ytterligare. Herr talman! Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del i samhällsbygget. Vi möter 2010 med en kulturbudget som sätter jobb och tillgänglighet i fokus. Våra kulturpolitiska investeringar tar också sin utgångspunkt i det rådande konjunkturläget. Låt mig ge några exempel. Vi investerar i konstnärsallianserna, totalt 25 miljoner, i stället för regeringens satsning på 4 miljoner kronor. Vi satsar på Kulturskolan. Här måste jag ge en poäng till kulturministern, som sedan vår förra debatt fram till i dag har utvidgat Kulturskolan med också mellanstadiet. Men vi socialdemokrater vill ha en kulturskola som omfattar hela grundskolan och förskolan. Vi satsar på Access. Det ger arbeten på museer och arkiv. Vi föreslår sänkt avgift i arbetslöshetsförsäkringen samt ökade möjligheter till utbildning för arbetslösa kulturskapare. Herr talman! Regeringens politik ger kulturarbetarna sämre villkor och lägre ersättningar. Hur kan ministern försvara detta?
Herr talman! Att socialdemokrater är kritiska till alliansens politik är inte att förvånas över. Det är faktiskt därför som vi har debatter, olika partier och valrörelser. Nu var det så att alliansens politiska program vann senast. Det är det som vi genomför just nu. Det gläder mig alldeles extra att Nikos Papadopoulos så uppskattar Framtidens kulturs verksamhet, med tanke på att födelsen av Framtidens kultur var faktiskt en följd av att socialiseringen av svenskt näringsliv som Socialdemokraterna hade planerat inte blev av. Det ska vi vara djupt och innerligt tacksamma för. Det gäller dels att vi inte har ett socialiserat näringsliv med löntagarfonder, dels att Framtidens kultur fick ett antal hundra miljoner kronor att satsa på nyskapande kultur. Tack vare börsuppgångar och goda konjunkturer har pengarna räckt längre än någon hade vågat hoppas, men 2011 är de slut. Vi har från regeringens sida sagt att det är viktigt att det finns en fristående fortsättning. Därför sätter vi av 25 miljoner i det vi kallar för Kulturbryggan från 2011. Men det ska också bli en medfinansiering, precis som det har varit med många av projekten inom Framtidens kultur. Jag gläder mig åt att Socialdemokraterna nu tycker att också det är bra. Att ni vill satsa mer nu är inte så konstigt. Det är nästan alltid så att oppositionen har mer pengar än regeringen. Jag har själv suttit i opposition, och jag vet hur lockande och frestande det är. Inte desto mindre fanns inte de pengar som Nikos Papadopoulos nu säger sig vilja satsa tillsammans med sina kamrater under den tid ni styrde Kulturdepartementet. Ni gjorde en satsning på Access. Det var riktigt, och vi stödde den från moderat sida. Det var alldeles utmärkt, men det var en tvåårig satsning. Vi förlängde satsningen med ytterligare 100 miljoner under två år. Vi såg att den gjorde stor nytta. Det finns mycket att ta hand om inom vårt kulturarv. Nikos Papadopoulos talar om att det inte görs några satsningar. Budgeten ökar. Man kan räkna hur man vill, men den ökar med 186 miljoner kronor under kommande år i den kommande budgeten - trots att inflationen är i det närmaste noll. Vi vet att det finns stora utmaningar på många institutioner. Men man säger att vi inte ser till kulturskaparnas villkor. Lyssnade inte Nikos Papadopoulos när jag berättade om de olika satsningar vi faktiskt gör i budgeten? Det är allt från centrumbildningarna till Lyft. Att vi också tar oss över till andra områden, i det här fallet arbetsmarknadsområdet, måste vara något som även Nikos Papadopoulos välkomnar. Vi är helt överens om Skapande skola. Allianserna byggdes ut i början av denna regeringsperiod. Det är vi som har startat Musikalliansen. Det var vi som byggde ut Dansalliansen. Nu ger vi också en möjlighet för Teateralliansen. Jag följer noga verksamheten på bland annat AF Kultur. Jag träffar dem ett par gånger om året såväl i Stockholm som på andra håll i landet. Jag tycker att de arbetar bra. De har en svår situation, och det är klart att kulturarbetsmarknaden skiljer sig inte från resten av Sverige. Det kan snarare vara så att det har tagit tid innan det här har slagit igenom. En stor del av dem som är arbetslösa som finns i statistiken är journalister och mediefolk. Vi vet det. Det är ingen som är förundrad över detta. Medierna har ett stort problem, som alltid när det blir lågkonjunktur och annonsmarknaden sviktar.
Herr talman! Kulturministern säger att regeringen har gjort många insatser. Visst har ni gjort det, men dessa insatser har inte givit några resultat så att arbetslösheten minskar. Kulturministern säger att hon självklart värnar kulturen. Jag vet att kulturministern är en aktiv kulturmänniska, men när det gäller kulturverksamheten för kulturarbetarna har hon inte gjort så mycket. Hur kan man säga att regeringen har gjort så mycket när budgeten dras ned med 1,5 procent? Socialdemokraterna har alltid haft högre kulturambitioner än den borgerliga regeringen. Politik handlar om prioriteringar. Den borgerliga regeringen har alltid prioriterat att sänka skatter. Vi prioriterar jobb inom kulturområdet oavsett om det är högkonjunktur eller om det är kris. Teatrar och museer tvingas skära ned i sina budgetar. På det lokala planet har borgerliga krafter närmast bedrivit en kampanj mot kommuner som tar ansvar för barns och ungas möjligheter att spela instrument, att uppträda på en teaterscen, spela knattefotboll och lära sig att simma. Vi vill satsa på att utveckla verksamheten med nuvarande kulturskolor och avsätter 25 miljoner kronor per år. Det är inte en engångssumma i budgeten. Det är alltså 100 miljoner kronor på en mandatperiod för att stimulera de kommuner som satsar på ett bra sätt. Vi satsar 25 miljoner kronor på kultur inom äldreomsorgen. Det är tydligt att regeringen behöver lite hjälp med att skapa nya jobb. Jag bjuder regeringen på några bra förslag på jobb för kulturarbetare. Förslaget finns med i Socialdemokraternas budgetmotion. Behovet av renovering och ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader är stort. Samtidigt är arbetslösheten inom bygg och kultursektorn väldigt hög. På samma sätt som vi vill uppmuntra privatpersoner och fastighetsägare att tidigarelägga renoveringar och ombyggnader av småhus, bostadsrättslägenheter och hyresfastigheter under krisåren vill vi även stimulera nödvändiga renoveringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vi föreslår därför att kultur-ROT ska införas. För 2010 har vi avsatt 175 miljoner kronor. Kultur-ROT beräknas ge ungefär 1 500 jobb under 2010. Jag har fortfarande inte hört några förslag från ministern om hur regeringen vill minska arbetslösheten för kulturarbetarna.
Herr talman! Det är mycket bollande med miljoner hit och dit och fram och tillbaka. Jag vet inte om eventuella tittare eller lyssnare blev så mycket klokare. Nu är vi inne på en budgetdebatt, som vi egentligen ska ha den 14 december. Vi kan ändå försöka uppehålla oss kring det som är dagens problem, det vi vill diskutera, det vill säga kulturskaparnas möjligheter att få jobb. Jag måste bara först kommentera den 1 1⁄2 procent som Nikos Papadopoulos återkommer till flera gånger, också i interpellationen. Det här är inte pengar som försvinner ur kulturbudgeten - de finns ju kvar. Kulturbudgeten har ökat, inte minskat, vilket man kan tro när man lyssnar på Nikos Papadopoulos. Det är mycket mer pengar i kulturbudgeten än vad det var förra året. Vi befinner oss i en kris - det är självklart - och därför görs det också speciella satsningar i den budget vi ska diskutera om ett par veckor för att försöka underlätta så långt det nu går. Som jag nämnde är det med centrumallians, med centrumbildningar, med allianserna och med Lyftpengarna. Och det är, inte att förglömma, Skapande skola, som Nikos Papadopoulos nämnde, som är pengar direkt till kulturskaparna. De ska inte gå till administration, utan de ska gå till dansare, filmare, författare, skådespelare och musiker som är ute i skolorna och arbetar med eleverna och därmed får goda möjligheter att möta nya publikgrupper och öka intresset för kultur. Jag vill, precis som Nikos Papadopoulos, att Sverige ska vara en nation i världsklass på kulturområdet. Sedan talade Nikos Papadopoulos också om kulturskolorna, musikskolorna, som är en viktig kommunal angelägenhet. Jag bejakar dem i allra högsta grad, för jag vet att de betyder oerhört mycket. Då kan man fråga sig hur de på sina håll använder dessa kulturskolor. Jag vet inte om Nikos Papadopoulos har talat med sina partikamrater i Stockholm som under förra perioden tyckte att graffiti var en alldeles utmärkt lämplig sysselsättning inom kulturskolan. Ska allting rymmas där? Jag trodde inte riktigt att det var det som var meningen. Jag tyckte mig också höra Nikos Papadopoulos nämna knattefotbollen. Ja, den här regeringen har ökat stödet till idrotten högst betydligt under denna mandatperiod, och vi har väldigt goda relationer med idrottsrörelsen. När det handlar om hur man ska finna nya jobb är det också bra att försöka se lite vidare och bredare. Det är därför jag gläder mig åt de nya tankar och arbetsmetoder man har utvecklat på Arbetsförmedlingen Kultur. Det är mycket uppsökande arbete direkt hos företag, som också har givit jobb till kulturskapare. Bildbanken har man byggt upp. Man har olika mötesplatser där kulturskapare möter andra kulturskapare, näringsliv men också utländska agenturer. Här finns väldigt mycket att göra, och de gör det också, även om vi kommer att ha långt kvar tills vi når vårt mål att fler kulturskapare får jobb - här finns en konjunktur att ta hänsyn till. Vad Nikos Papadopoulos och jag än vill, hoppas och önskar kommer den att vända. Det är då viktigt att vi inte tappar fler utan att man behåller sin kompetens. Då gör vi mycket från regeringens sida, men det gör man också från Arbetsförmedlingen Kultur, med helt nya arbetsmetoder.
Herr talman! Kulturministern och jag är från samma kommun, så jag är säker på att kulturministern har varit i Kulturskolan i Farsta, Skärholmen och överallt. Där har jag också varit. Där har antalet elever som har råd att gå dit för musik och sådant minskat med 60 procent. Tyvärr har de lämnat skolan. Herr talman! Att förbättra tillgängligheten till kultur förutsätter bland annat att vi skapar bättre förutsättningar för skådespelare, musiker, dansare och andra. Arbetslösheten inom kultursektorn är skyhög. Samtidigt är anställningsvillkoren otryggare och sämre för kulturskapare än för många andra grupper. Detta är en direkt effekt av den borgerliga regeringens försämringar. Jag anser att kulturskaparna ska ha lika bra grundvillkor som andra på den svenska marknaden. Prognosen är dyster. Arbetsförmedlingen räknar med att upp till 5 000 arbetstillfällen för kulturarbetare kommer att försvinna nästa år. Den grupp som drabbas värst, herr talman, är yngre kulturarbetare som inte är etablerade inom sitt yrke. En annan faktor är att arbetslösheten bland kvinnor är mycket högre än bland män. Trots att regeringen länge har känt till situationen händer ingenting. Mot regeringens passivitet står Socialdemokraternas aktiva jobbpolitik, med satsningar på jobb i den kulturella sektorn.
Herr talman! Vi kommer nog alltid att tala emot varandra, för vad jag än säger så säger Nikos Papadopoulos att det är brist på engagemang och att vi inget gör. Jag kan stå här tills jag blir blå, grön, gul och röd och räkna upp allt möjligt som vi gör och har gjort, och Nikos Papadopoulos kommer fortsatt envist att säga att ingenting händer, att det är brist på engagemang och att man ingenting vill. Jag kommer nog inte att komma så mycket längre just i den här debatten, om jag inte börjar om från början och bollar miljoner och anslag. Det tänker jag inte göra. Vi får nog förhålla oss till att kulturvärlden är speciell, och den kommer alltid att vara det. Många nyutexaminerade har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Det gäller inte bara kulturvärlden utan väldigt många områden. Det är därför det är så otroligt viktigt när vi från den borgerliga regeringens sida talar om entreprenörskap. Entreprenörskap innebär inte att man måste starta företag och tro att allting är löst. Väldigt många i kulturvärlden har redan företag, fler än inom andra områden. Men för att man ska kunna klara sig som kulturskapare och kunna leva på sin kompetens och sin skapande förmåga måste man bli mycket bättre på att nätverka, att marknadsföra sig själv, att kunna ta betalt och att veta sina rättigheter, särskilt vad upphovsrätt betyder. Här finns det fortfarande väldigt mycket att göra. Jag är övertygad om att trots att vi nu befinner oss i en otroligt tuff ekonomisk situation har kulturen absolut framtiden för sig. Det visar all tillgänglig statistik.